Herr talman! Som förste talare i den andra dagens debatt om radio-TV skall jag i mitt anförande särskilt uppehålla mig vid frågor rörande lokalradion och i någon mån regional-TV:s utbyggnad. Kulturutskottet har i dessa frågor funnit anledning att ge sin mening till känna för regeringen att beaktas vid ärendets fortsatta handläggning. Men innan jag går in på de frågorna så vill jag göra en allmän reflexion med anledning av alla de skrivelser och muntliga överläggningar som vi haft med olika företrädare för Sveriges Radio. Ett starkt intryck man fått var att konsumenterna — lyssnaren och tittaren — inte vid något tillfälle omnämndes som en viktig grupp i sammanhanget. Detta förhållande finner jag anmärkningsvärt. Man kritiserade förslaget till ny radiolag, organisationen av radioföretaget, medelstilldelningen, propositionens krav på balans i programutbudet inom resp. programföretag osv. Det har talats om strejkaktioner för att understryka missnöjdheten med propositionens förslag — aktioner som dock inte lyckats samla majoriteter för genomförandet, vilket tyder på ansvarstagande hos de fackliga organisationernas många medlemmar. Jag vill uttrycka den förhoppningen att Sveriges Radios personal lojalt arbetar för att genomföra de förslag och riktlinjer för den fortsatta verksamheten inom företaget som framförts i propositionen 91 och som kulturutskottets majoritet har ställt sig bakom. Vi politiker skall inte styra eller påverka innehållet i programutbudet. Programbolagen skall — inom de ramar som radiolag och avtal ger — själva forma de program som skall sändas i etern. Företagen skall garanteras Radions och tele Radions och televisionens fortsatta integritet i förhållande till alla slags påtryckningar utifrån. Detta bör slås fast. och de principerna rubbas inte på något sätt vid genomförandet av propositionens förslag. Sveriges Radio har en utomordentligt viktig roll som informationskanal och förmedlare av kultur och samhällsdebatt tillsammans med den mera allmänna programverksamheten. Mot bakgrund av de särskilda förhållanden som gäller för eterverksamheten måste kraven ställas högt på att verksamheten bedrivs i enlighet med uppställda mål. För att en allsidig samhällsdebatt och ett rikt och mångskiftande kulturliv skall främjas genom eterverksamheten måste radion och televisionen i hög grad spegla de förhållanden som direkt berör människorna och deras skiftande livsvillkor. Utöver deua har regional programproduktion ett egenvärde i sig. Från centerns sida har vi därför sett det som angeläget att under årens lopp verka för att en ökad lokal och regional förankring skall prägla den fortsatta utvecklingen av Sveriges Radio. Innebörden av detta är inte bara att program skall produceras lokalt i ökad utsträckning, utan också att programmen i större utsträckning skall produceras av människor från skiftande miljöer och därigenom formas efter de synpunkter, erfarenheter och livsvillkor som människor har i olika delar av landet. Centern har under många år ställt krav på en ökad regionalisering av programproduktionen inom radio och television. Betydelsen av en fortsatt decentralisering betonas även i det kulturprogram som partiet antog vid 1977 års riksstämma. Den målsättning i fråga om en ökad regional produktion för både ljudradion och televisionen, som propositionen uttrycker som en 40-procentig programproduktion utanför Stockholm, är därför välkommen. 1975 års riksdagsbeslut om införandet av lokalradio betraktade vi som ett steg mot en ökad bredd och en ökad lokal förankring i eterverksamheten. Samtidigt underströk vi att frågan om en ökad geografisk balans i Sveriges Radios verksamhet inte därmed kunde anses löst. Fortfarande återstod åtskilligt att göra för att bygga ut den lokala och regionala verksamheten och skapa förutsättningar för ökad bredd och allsidighet i riksprogrammen. En decentralisering måste därför målmedvetet eftersträvas av Sveriges Radio. Massmedieområdet har präglats av stora förändringar under de senaste årtiondena. Massmedia har fått en växande betydelse i både positiv och negativ bemärkelse när det gäller människors möjligheter att ta del i samhällsdebatt och samhällsarbete. Den omfattande omstrukturering och koncentration som skett inom pressen var ett skäl för att förväntningar knöts till införandet av lokalradio. Över huvud taget har det under senare år funnits skäl att med ökat eftertryck hävda betydelsen av en mediepolitik som främjar människors möjligheter till information, gemenskap och inflytande över samhällsutvecklingen. I centerns kulturpolitiska program sägs: ”Den politik som gäller massmedierna måste ses som en del av det kulturpolitiska arbetet och arbetet att stärka demokratin. Strävandena att främja en levande samhällsdebatt, aktivitet och gemenskap måste således prägla mediepolitiken. Massmedia har en angelägen uppgift i att inspirera och stimulera allt fler människor till att delta i kulturliv och samhällsdebatt. Massmedia bör i ökad utsträckning följa folkrörelsernas, organisationernas och föreningarnas verksamhet och söka kontakt och samarbete.” Detta gäller enligt vår mening i hög grad lokalradion. De målsättningar som sattes upp för lokalradion i propositionen 1975:13 och genom det efterföljande riksdagsbeslutet var mycket ambitiösa. Tilltron till den nya medieformen var stor. Lokalradion skulle så allsidigt som möjligt spegla näringsliv, arbetsmarknad, utbildning, folkrörelser och kulturliv inom sitt område. Lokalradion skulle ge ökade kunskaper om kommunala frågor och stimulera till debatt. Partier, folkrörelser och enskilda medborgare skulle i olika former inom verksamhetens ram ges möjligheter att framföra sina synpunkter på kommunala och andra frågor. Ett mål var därför att lokalradion skulle utgöra ett forum för dialog mellan kommunala och andra förtroendemän och medborgare. Det framhölls att en god kontakt mellan lokalradion och folkrörelserna kunde vitalisera sam hällsdebatten och öka den politiska aktiviteten. Ett bakomliggande motiv för att införa lokalradion var de försämrade möjligheterna till en bred och lokal bevakning av olika frågor som blivit resultatet av att många dagstidningar lagts ner. Ökade insatser för att stödja pressen och en utbyggnad av lokalradion ansågs vara olika, kompletterande vägar alt nå samma huvudsyfte. Insatserna på pressområdet har under de allra senaste åren ökat betydligt i omfattning, vilket inte hindrar att det enligt vår uppfattning fortfarande finns åtskillig relevans i resonemangen om lokalradion och pressen som komplement till varandra. Lokalradioverksamheten har nu inletts över hela landet. Erfarenheterna har under inledningsskedet varit skiftande. På sina håll har lokalradion redan rönt ett positivt gensvar från lyssnarna, medan reaktionerna på andra håll varit avvaktande eller kritiska. Enligt vår mening är det angeläget att stor uppmärksamhet nu riktas på att förbättra och utveckla lokalradions verksamhetsformer, Detta är en fråga om personella och ekonomiska resurser och hur dessa används. men samtidigt vill vi också betona vikten av att lokalradion finner arbetsformer som lägger en fast grund för att successivt föra verksamheten närmare de ambitiösa målen. Att lokalradion mött problem är snarast et1 skäl att öka ansträngningarna för att komma till rätta med och övervinna svårigheterna. Med den vikt vi lägger vid lokalradion ser vi det som en klar prioritetsfråga att man i eterverksamheten utnyttjar och utvecklar lokalradion som medieform. Vid behandlingen av propositionen 1975:13 framfördes från centern vikten av att lokalradioverksamheten kunde bedrivas i former som främjar utvecklingen av en verksamhet som fyller kraven på en lokal förankring och självständighet. Det förslag som regeringen nu lägger fram om fyra självständiga bolag innebär bl.a. större självständighet inte bara i programverksamheten utan också i ekonomiskt, tekniskt, administrativt och personalpolitiskt avseende. För lokalradion innebär det en friare ställning i förhållande till moderbolaget, vilket är i linje med vad centern krävde redan 1975. Detta innebär bl.a. att programföretagen i fortsättningen självständigt kan Radions och televisionens fortsatta disponera tilldelade medel efter egna prioriteringar. Lokalradion har i remissvaret med anledning av radioutredningen och ianslagsframställningen betonat det angelägna i att tendenser till att lokalradion utvecklas till en residensstadsradio motverkas på ett tidigt stadium. Också kulturutskottet har betonat att en förbättrad lokal bevakning utanför huvudorten är angelägen. " I propositionen sägs att lokalradions resursförstärkning i första hand bör användas för att förstärka de nuvarande redaktionerna och endast undantagsvis för att inrätta underredaktioner. Enligt vår mening finns det ingen anledning för regeringen eller riksdgen att på detta sätt styra formerna för den lokala bevakningen. Detta kan ske i olika former, och det måste stå lokalradion fritt att avgöra hur det skall ske. Fördelningen av resurser mellan lokalradion och andra verksamhetsområden inom Sveriges Radio är under kommande budgetår av mycket stor betydelse för lokalradions utvecklingsmöjligheter. Den målsättning som uttrycks i propositionen om en medelsförstärkning till Iokalradion under det närmaste budgetåret, ”i första hand syftande till att konsolidera den nuvarande verksamheten”, kan i det perspektivet inte ses som annat än en absolut minimimålsättning. Vi anser det nödvändigt att lokalradion får nödvändiga resurser för att konsolidera och utveckla verksamheten. Vi finner det angeläget att Sveriges Radio gör sådana medelsdispositioner att detta blir möjligt. Med anledning av bl.a. motionen 1783 säger ett enigt kulturutskott att det är angeläget att lokalradioverksamheten tillförs personella och ekonomiska resurser, som gör det möjligt att successivt förverkliga de mål som sattes upp för lokalradion i propositionen 1975:13 och genom det efterföljande riksdagsbeslutet. Enligt utskottets mening bör inte regering och riksdag styra formerna för hur bevakningen i länen skall ordnas. Vad utskottet anfört bör riksdagen ge regeringen till känna. När det gäller distriktsverksamheten betonas i propositionen att en grundläggande utgångspunkt för hur televisionens distriktsorganisation bör vara uppbyggd blir utvecklingen av Regional-TV. Regional-TV förutsätts under den kommande avtalsperioden bli utbyggd över hela landet, som föreslås bli indelat i elva distrikt. När det gäller utbyggnadstakt och sändningstid i vad gäller de regionala TV-sändningarna framhåller utskottet att de uttalanden härom som görs i propositionen bör uppfattas mer som rekommendationer än som innebärande en låsning i fråga om den tidpunkt då utbyggnaden skall vara färdig resp. den tidsram som skall gälla för sändningarna. Frågan hur tillgängliga resurser bäst skall fördelas vid en kommande utbyggnad av-TV-distrikten är beroende på många olika faktorer, bl.a. också den tekniska utvecklingen. Utskottet vill dock ge till känna att riktpunkten bör vara att möjliga resursförstärkningar i första hand fördelas på de svagt utbyggda distrikten. Jag vill också mycket kort beröra propositionens förslag om försöksverksamhet med närradio. Flera talare har tidigare i denna debatt berört den frågan, en del har uttalat sig positivt om närradion, andra är mycket negativa. Jag förutsätter att alla har tagit del av hur försöksverksamheten är tänkt att bedrivas, varför jag inte går in närmare på den delen. Jag vill i sammanhanget dock konstatera att förslaget om försöksverksamhet omfattas även av socialdemokraterna. Det är i fråga om formerna för hur försöksverksamheten skall bedrivas som åsikterna går isär. Vad är då motiven för en försöksverksamhet enligt den modell som förespråkas i regeringspropositionen och som godtagils av kulturutskottets majoritet? Vi anser att en sådan utformning av försöken ger större möjligheter för utredningskommittén att överväga de särskilda problem som finns med närradio. En renodlad försöksverksamhet bör också ge säkrare underlag för de bedömningar kommittén avses få i uppdrag att göra beträffande en eventuell permanentning av verksamheten. Skulle lokalradion sköta försöksverksamheten, vore man mer låst till formerna. Ekonomiskt skulle det också innebära en belastning för lokalradion. Jag vill understryka att det förhållandet att vi har accepterat en försöksverksamhet med närradio inte innebär att vi har sagt ja till. en permanentning av en sådan verksamhet. En eventuell fortsättning blir helt beroende av de erfarenheter och bedömningar som kommer fram under försökstiden. Herr talman! Andra talare har före mig berört frågor om programverksamhetens inriktning, våldsinslag, svordomar och förråande tal osv., varför jag avstår från att beröra detta. Jag vill bara här peka på samstämmigheten mellan konstitutionsutskottet och kulturutskottet om det angelägna i att folknykterheten befrämjas i olika sammanhang och också då i etermedierna. Radio och television har en stor betydelse både i informationspolitiskt och i kulturpolitiskt avseende. Etermedierna har ett stort ansvar för den fria åsiktsbildningen. I detta ansvar innefattas givetvis kraven på mångfald i speglingen av olika opinioner. De av statsmakterna formulerade målen för kulturpolitiken bör föras över till radio och TV området. I konsekvens härmed bör i de kommande avtalen mellan staten och programföretagen radions och televisionens kulturansvar markeras starkare än som hittills skett. Herr talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till kulturutskottets hemställan i dess betänkande nr 24 på alla punkter.

Herr talman! Remissyttrandena över radioutredningen ger uttryck för mycket stora förväntningar på statsmakternas behandling av radions och televisionens fortsatta verksamhet. De riktlinjer som departementschefen utarbetat för programverksamheten och som grundar sig på fyra vägledande nyckelord, nämligen integritet, kvalitet, mångfald och decentralisering. tillgodoser enligt min mening väsentliga önskemål, som förts fram under remissbehandlingen. När det gäller frågan om hur radio och TV-verksamhetens organisation skall utformas för att dessa önskemål bäst skall kunna tillgodoses går emellertid meningarna starkt isär. Propositionens förslag om en koncernbildning med ett moderbolag och fyra programproducerande dotterbolag saknar stöd i utredningens förslag och även i remissopinionen. Utredningen anser att behovet av en samordning av tekniska och allmänna servicefunktioner inom rundradiorörelsen talar mot en organisation med helt fristående företag. Utredningen anser också att en koncernbildning skulle innebära de minsta nackdelarna bland alternativa modeller med fristående företag. Utredningen förkastar emellertid koncernmodellen med tanke på dess bristande enhetlighet utåt och dess avsaknad av ett samlat ansvar för programverksamheten. Kravet på integritet och ett samlat ansvar tillgodoses enligt utredningen bäst, om verksamheten bedrivs inom eu sammanhållet företag. Flertalet av nyssnämnda remissinstanser anser dock att Sveriges lokalradio och Sveriges utbildningsradio även i fortsättningen bör vara dotterbolag till Sveriges Radio. Relativt få remissinstanser förkastar utredningens organisationsförslag. Länsstyrelsen i Uppsala län, SAF, Sveriges grossistförbund, SHIO, Sveriges industriförbund, Sveriges köpmannaförbund samt de borgerliga partiernas ungdomsförbund anser dock att rundradioverksamheten bör bedrivas av fristående programföretag eller enheter med särskilda styrelser. Enligt min mening redovisas i propositionen inte tillräckligt bärande skäl för den genomgripande förändring av Sveriges Radios organisation som föreslås. Jag vill i det följande ge mina synpunkter på några av propositionens motiveringar för att dela upp Sveriges Radio i fyra programproducerande företag med ett moderbolag som sammanhållande organ. En av grundtankarna i propositionen synes vara att objektivitet och saklighet bäst skulle främjas genom konkurrens som skapar förutsättningar för en mer balanserad nyhetsinformation och en mera mångsidig programpolitik. Men den konkurrens som kan skapas inom etermediernas verksamhetsområde kan enligt min mening inte ge sådana fördelar. Med konkurrens menas en situation där konsumenten genom köplust eller köpmotstånd kan påverka produktionens inriktning, på både kort och lång sikt. Ett företag som producerar en vara som konsumenterna inte vill köpa, därför att kvaliteten är för dålig eller priset för högt. slås ganska snart ut av ett företag som håller bättre kvalitet och/eller lägre priser. Den som köper en produkt av en producent lämnar inga pengar till det konkurrerande företagets produktion. En sådan konkurrens kan inte åstadkommas inom radio-TV-området. Där blir det fråga om konkurrens mellan producenter och programföretag, där framgång eller misslyckande i huvudsak kan mätas i publiksiffror, men där konsumenten i stort sett saknar inflytande. Genom sin licensavgift betalar konsumenten sin del av den samlade produktionen oavsett hur stor del han kan utnyttja och oberoende av om han gillar eller ogillar produkterna. Frågan kan naturligtvis ställas om programföretagens — producenternas — helt naturliga strävan efter höga publiksiffror kan ha en kvalitetshöjande effekt. På den punkten uttrycker emellertid departementschefen sina tvivel i följande uttalande: "Det finns all anledning att notera den kritik för publikfrieri som tid efter annan har förts fram i den allmänna debatten. Även om det inte kan fastställas att strävan efter höga publiksiffror har varit ett självändamål måste man uppmärksamma de risker som finns inbyggda i ett system med konkurrerande programkanaler. Spekulativa metoder för att nå höga publiksiffror måste motverkas”. Detta står på s. 191 i propositionen. Jag delar departementschefens tvivel på konkurrensens kvalitetshöjande effekt. Om starka ekonomiska intressen — särskillt inom underhållningsbranschen — får flera programföretag att ”spela med” bland etermedierna, främjas en form av kommersialism utan konsumentinflytande. Det talar mot en uppsplittring av rundradioverksamheten på flera företag. En annan motivering för uppdelningen av Sveriges Radio i flera företag är att radiomonopolet bör avskaffas. Departmentschefen konstaterar att det finns ett allmänt stöd för att flera företag skall ha rätt att sända radio och TV program och att det blir omöjligt att bevara Sveriges Radios ensamrätt om man vill ta hänsyn till opinionen. Jag ansluter mig helt till uppfattningen att radiomonopolet bör upphöra. Men jag har svårt att inse att den organisation som nu föreslås innebär sådana förändringar som avses, när man talar om ett upphävande av radiomonopolet. Vad som då åsyftas är bl.a. att lokala radio eller TV-programföretag skall kunna startas av 1. ex. undervisningsanstalter. organisationer eller enskilda. Kassett och kabel-TV är andra möjligheter till ct bredare utbud av internationella, nationella, regionala och lokala TV-program. Det utrymme i etern och de möjligheter i övrigt som finns för en sådan fri verksamhet bör enligt min mening utnyttjas. Det går emellertid inte att hävda att möjligheterna för denna friare verksamhet skulle vare sig öka eller minska därför att Sveriges Radios verksamhet delas upp på fyra programproducerande företag. Departementschefen konstaterar att en fri etableringsrätt inom radio och TV iär en omöjlighet redan på grund av det begränsade antalet frekvenser. Och om Sveriges Radios nuvarande ensamrätt styckas upp på fyra företag. som var och en har ensamrätt inom sitt verksamhetsområde, så innebär detta inte Radions och televisionens fortsatta någon fördel för organisationer eller enskilda som vill anhålla om utrymme i ctern för egna sändningar. Jag anser alltså, herr talman, att radiomonopolet bör avskaffas i mån av utrymme i etern. Detta kan ske oberoende av om Sveriges Radios nuvarande organisation bibehålles eller den av regeringen föreslagna ordningen genomförs. Medborgarnas intresse för radio-TV:s fortsatta verksamhet är i första hand inriktat på programverksamheten. De ökade resurser som tillförs radio-TV bör därför användas för programproduktion, inte på en kostnadskrävande administrativ omorganisation, vars konsekvenser för programverksamheten knappast kan överblickas. Departementschefen anser att de övergripande målen —- integriteten, kvaliteten. mångfalden och decentraliseringen — bäst kan tillgodoses genom en uppdelning av Sveriges Radio. Som jag tidigare redovisat kan jag inte dela denna uppfattning. Om riksdagen godkänner organisationsförslaget, uppstår en risk för att Sveriges Radio under de närmaste åren ställs inför betydande organisatoriska problem, att programverksamheten blir lidande och att utvecklingen inte alls för oss närmare de angivna målen. I sin strävan att främja programföretagens integritet har departementschefen kraftigt understrukit att de fyra dotterbolagens styrelser skall ha stor självständighet gentemot moderbolagets styrelse. I samma syfte avstår departementschefen från att ge närmare direktiv om kompetensfördelningen mellan moderbolaget och dotterbolagen. Han säger vidare att något ytterligare beslut från riksdagens sida utöver vad som föreslås i propositionen inte erfordras. Detta innebär att ansvaret för genomförandet av reformen läggs på Sveriges Radio, som får till uppgift att inom loppet av drygt eu år genomföra huvuddelen av omorganisationen, i varje fall så långt att ansvaret för programverksamheten fr.o.m. den I juli 1979 läggs på de fyra dotterbolagens styrelser, dvs. de redan befintliga styrelserna för lokalradion och utbildningsradion samt de två nybildade styrelserna för rikstjudradion och TV. Därmed kommer rundradioverksamheten att ledas av minst fem styrelser med sammanlagt minst 67 styrelseledamöter och fem verkställande direktörer. Nämnda antal kan bli högre, om Sveriges Radio väljer möjligheten att bilda ett eller flera bolag för serviceverksamheten. Hur stora kansliorganisationerna för de olika styrelserna kommer att bli framgår inte av propositionen. Detta kommer Sveriges Radio att få avgöra.

Herr talman! Jag avser inte att polemisera mot Anders Björck — det vore helt meningslöst. Men Anders Björck gjorde här en tolkning av innebörden i dagens beslut, som jag inte kan gå förbi. I mitt huvudanförande uttalade jag vissa farhågor för att beslutet är eu första steg i en planerad utveckling moten ännu större uppsplittring av programverksamheten och en ytterligare försvagning av moderbolaget. Anders Björck har här bekräftat mina allvarligaste farhågor, och han har gjort det också i egenskap av ledamot av radioutredningen. Jag hoppas därför att utbildningsministern senare under debatten är beredd att ta avstånd från den tolkning av dagens beslut som Anders Björck gjorde.

Herr talman! Det vore bra om Georg Andersson Ivssnade på vad som sägs från den här talarstolen. Jag sade mycket klart att jag och naturligtvis mitt parti ser detta som en möjlighet till en utveckling i riktning mot självständiga och med varandra konkurrerande företag. Det kan inte vara obekant för Georg Andersson att mitt parti sedan länge önskar en sådan utveckling. Det står uttryckligen i vårt partiprogram, och det har vi sagt gång på gång i den här kammaren och i olika massmedia. Det är en principiell inställning som vi naturligtvis har kvar. Det finns anledning att säga det just i dag, därför att denna proposition naturligtvis innehåller kompromissförslag. Vi sluter upp kring propositionen och kommer självklart att rösta för den. Jag sade också att jag tycker att den ger goda förutsättningar för att få till stånd förbättringar av programverksamheten. Detta innebär inte att vi plötsligt, över en natt, ändrar vår principiella inställning. Det står olika saker i skilda partiers program. Min tolkning, som Georg Andersson vill att herr Wikström skall ta avstånd ifrån, stämmer till punkt och pricka med vad som står i folkpartiets partiprogram och vad som stod på folkpartiets affischer inför valet 1976.
Herr talman! Eftersom Anders Björck nu uppger sig tala å moderata samlingspartiets vägnar, ger det mig ytterligare anledning att uppfordra utbildningsministern att ge sin syn på den utveckling som han ser framför sig med anledning av dagens beslut.

Herr talman! Massmedias genomslagskraft är mycket stor. Svenska folket gläder sig och lider tillsammans med TV-seriernas personer. När någon av idolerna har framgång, gläder vi oss. När olyckan är framme, sörjer vi. Dikten blir så lätt vår egen verklighet. Många övertar också TV-vännernas vanor. När TV i åratal visat att den engelska överklassen älskar skinnsoffor, börjar svenska folket också älska skinnsoffor. Utbildningsministern understryker i propositionen radions och TV:ns genomslagskraft. Han slår fast vikten av att Sveriges Radio känner sitt ansvar när det gäller bruk av alkohol. Jag vill instämma i utbildningsministerns uppmaning till Sveriges Radio. Radio och TV måste i framtiden känna ett större ansvar i alkoholfrågan än vad man hittills har gjort. Sveriges Radio har enligt min mening gjort många övertramp när det gäller att spegla alkoholbruket. Det gäller inte enbart den utländska, inköpta produktionen. Den egna är i många avseenden inte bättre. Det verkar som om TV-producenterna inte vill sätta sig in i de, som jag tycker, enkla mekanismer som det här är fråga om. Ta t.ex. de många serier som TV visat om den engelska överklassens liv och leverne. Det har varit serier som ofta givit goda inblickar i hur denna Radions och televisionens fortsatta överklass vältrat och fortfarande vältrar sig i lyx. Där ingår också en stor konsumtion av alkohol i lyxförpackning. För mig är det obegripligt att TV-producenter och inköpare av utländska TV-program inte begriper att många TV-tittare tar efter de alkoholvanor som så ofta demonstreras i radio och TV. Alla som tänker efter det minsta kan naturligtvis förstå vad detta betyder för de alkoholberoende, nämligen en mycket svår frestelse. Bara den kunskapen borde räcka. tycker man, för att de ansvariga skulle avstå från dessa inslag av alkoholreklam i TV. Men hänsynslösheten mot de alkoholberoende är ju stor överallt i samhället. En mer långsiktig följd av denna ständiga alkoholreklam i framför allt TV är förstärkandet av alkoholvanorna. Allt fler människor sugs in i en allt större alkoholkonsumtion. Till dem som är ansvariga för programutbudet i radio och TV vill jag slutligen säga: Vi kan enligt min mening inte lagstifta om förbud mot alkoholinslag i TV och radioprogrammen. Däremot anser jag att man har rätt att kräva att även för Sveriges Radio måste gälla regeln ”Frihet under ansvar”. I utskottsbetänkandet hänvisas till utbildningsministerns uttalande, och såväl kulturutskottet som konstitutionsutskottet skärper tonen när det gäller den varsamhet man har rätt att vänta beträffande speglingen av bruket av olika gifter, t.ex. alkohol. Samma markering gör man när det gäller olika former av våldsinslag — som tyvärr inte är så ovanliga. Jag hoppas. herr talman, att riksdagens behandling av och dess uttalande i dessa frågor nu blir vägledande och att vi har att motse att glorifieringen av dessa samhällsavarter starkt tonas ner.

Herr talman! I måndagens Dagens Nyheter kunde man i två olika artiklar. den ena av Olle Findahl och den andra av Mauritz Edström, läsa att den föreslagna nya demokratibestämmelsen i radiolagen skulle innebira att åsiktsfriheten inskränks och utrymmet för kontroversiella program minskar. Som bevis för påståendet att den nya demokratiparagrafen skulle hota åsiktsfriheten i etermedia hävdar de båda artikelförfattarna att det med den nya paragrafen inte blir möjligt att fritt beskriva andra former av demokrati än den klassiska parlamentarismen. Denna synpunkt har framförts vid flera tillfällen tidigare. Den framfördes I riksdagsdebatten i går och alltså i två skilda artiklar i Dagens Nyheter dagen före riksdagsdebatten. Nu förhåller det sig dock på det viset att det i motiveringen till den nya formuleringen sägs att till det demokratiska statsskickets grundidéer inte räknas t.ex. parlamentarism. Sanningen är alltså att den föreslagna bestämmelsen inte innebär någon skyldighet för prograumföretagen aut slå vakt om det parlamentariska systemet. Men ändå kritiserar man in i det sista förslaget för just detta. Någon av kritikerna kan naturtigtvis ha missuppfattat bestämmelsen, men det kan rimligen inte gälla alla debattörer under hela den långa tid som debatten har pågått. Man måste därför ställa trågan: Vad är det för avsikt med en debatu och en journalistik som först förvanskar ett förslag och sedan kritiserar förslaget på just den punkt som man har förvanskat? Sanningen är att bestämmelsen är ett stöd för yttrandefriheten — inte ett hot. Demokratiparagrafen utgör en precisering av vad som tidigare har funnits i avtalet. Den hittills gällande bestämmelsen har inneburit ett åtagande för programföretaget att vara partiskt till förmån för demokratin. Bestämmelsens mycket allmänna formulering jämte det faktum att begreppet demokrati iden allmänna debatten givits en successivt mer vidsträckt och mer omstridd definition har gjort bestämmelsen svårtolkad och svåranvänd. Dess betydelse har därför inte till fullo blivit den avsedda: en garant för att radio och TV inte kan användas av antidemokratiska krafter. Av detta skäl föreslog radiout Efter att ha lyssnat till debatten i går undrar jag om inte en hel del skulle ha vunnits om debattdeltagarna hade läst radioutredningens betänkanden. Det var faktiskt så att radioutredningen — och då tänker jag både på ledamöter och sekretariat — rätt ingående penetrerade den här frågan och också flertalet andra frågor. Jag tycker att det är viktigt att man här från kammarens talarstol stryker under det fina arbete som på många punkter gjordes av radioutredningen. Herr talman! Syftet med ändringen är alltså att göra bestämmelsen mera precis och därmed ge den ett reellt innehåll, så att den kan användas då behov därav uppstår. Jag kan förstå motståndet från dem som önskar att denna bestämmelse skall förbli en död paragraf därför att de inte vill att radio och TV faktiskt skall verka för demokratin. Jag har svårare att förstå socialdemokraternas inställning. Inom parentes vill jag notera att två av de socialdemokratiska ledamöterna i radioutredningen gav sitt stöd åt den nu i propositionen föreslagna formuleringen. Den föreslagna bestämmelsen innebär en formell insnävning av bestämmelsens omfattning, vilket som sagt med hänsyn till tidigare praxis har liten betydelse. Samtidigt markerar den de två centrala delar av demokratibegreppet som i detta sammanhang är relevanta, nämligen det demokratiska statsskicket och respekten för människovärdet. Jag utgår ifrån att de socialdemokratiska reservanterna i reservationen 13 i och för sig inte ifrågasätter den här värderingen utan att deras motstånd gäller någonting annat och då i första hand formuleringens precisering till just dessa båda sidor av demokratin. Jag vill då säga att andra sidor av demokratin, t.ex. föreningsdemokrati och arbetsdemokrati, rimligen inte kan ges samma absoluta stöd i radiolagen, eftersom uttrycksformerna anses variera.

Herr talman! När jag sade att en del av de kritiker som hörts av i debatten om den här bestämmelsen har förvanskat bestämmelsen, så gällde det inte Hilding Johansson. Jag nämnde direkt som exempel två artiklar i Dagens Nyheter i förrgår. Men jag vill ändå framhålla. med anledning av vad Hilding Johansson sade, att invändningarna mot bestämmelsen är egentligen sinsemellan motstridande. Hilding Johansson säger här, och han sade det också i går, att felet med bestämmelsen är att den är för snäv — den tar med för litet av demokratin. Det demokratiska statsskickets grundidéer skall Sveriges Radio verka för, men — menar Hilding Johansson — man skall inte snäva till det för mycket, det skall vara ett vidare åläiggande för Sveriges Radio. Eller annorlunda uttryckt: Producenternas frihet skall vara litet mindre än vad den blir med den här bestämmelsen. Det är innebörden av vad Hilding Johansson säger. Däremot har flera andra — kanske framför allt företrädarna för Sveriges Radio - sagt att den här demokratibestämmelsen är farlig därför att den går för långt. den är för vid, den kan bli ett alltför stort åläggande för Sveriges Radio. Jag säger detta för att visa att kritiken mot bestämmelsen är av väldigt olika slag, och det har nog bidragit till en del av besynnerligheterna i argumentationen när det gäller denna fråga.

Herr talman! Med anledning av Georg Anderssons fråga till mig i en replik till Anders Björck vill jag säga några ord. Hela regeringen står bakom propositionen. Regeringsparticrna har olika traditioner och olika partiprogram men har anslutit sig till propositionens förslag. De enskilda riksdagsledamöterna har sina personliga uppfattningar som de naturligtvis har rätt att framföra. Både Eric Enlund och Anders Björck och åtskilliga andra har under debatten utnyttjat denna rätt. Den organisationsform som regeringen och utskottet nu förordar kommer att gälla under hela avtalsperioden, dvs. fram till 1986.
Herr talman! Jag kan naturligtvis instämma i vad herr utbildningsministern här sade. Jag tycker det är väldigt förvånande att vi nu plötsligt har fått upp denna debatt, därför att mitt huvudanförande var en lovsång till propositionen. Jag sade, herr talman, ordagrant: ”Riksdag och regering måste med stor uppmärksamhet följa denna utveckling och vara beredda att gripa in om något skulle hända som fjärmar oss från de riktlinjer för moderbolagets verksamhet som uppställs i propositionen.” Det är ett citat ur mitt anförande. Jag återkom på flera ställen till att den här propositionen verkligen måste uppfyllas. Att då Georg Andersson går upp för att tala om att man är på väg bort från detta i form av ett sabotage har Jag mycket svårt att förstå. Vad jag ordagrant sade när det gäller det Georg Andersson hängde upp sig på var: ”Jag har med detta vetat markera att jag ser dagens beslut som det första i en utveckling mot en helt annan massmediastruktur än den vi har i dagens Sverige -—-—-. "” | Det borde vara ofrånkomligt att det beslutet förändrar massmediastrukturen i Sverige på flera sätt, och andra beslut kommer också att bidra till detta. Den här propositionen gäller när vi väl har fattat beslutet för sju år, och då måste vi se till att den uppfylls. Det parti som har svävat på målet härvidlag är ju, herr talman, Georg Anderssons parti, där hotet om att riva upp detta gång på gång har återkommit. Det är Georg Andersson och hans parti som svävar på målet i denna fråga, icke några andra. Radions och tele Radions och televisionens fortsatta
Herr talman! Jag vill tacka utbildningsministern för det klargörande han gjorde, att dagens beslut avser hela avtalsperioden. Jag hade inte väntat mig något annat. Jag skulle däremot ha önskat att utbildningsministern ytterligare hade klargjort hur han ser på utvecklingen under avtalsperioden. Man kan tänka sig, som jag befarade i mitt huvudanförande i går, att moderbolagets funktioner ytterligare försvagas — de görs ju mycket svaga redan i propositionen. Är det, som Anders Björck tidigare anförde, en strävan från hans parti i regeringen, moderata samlingspartiet, att snävt ange ramar för moderbolaget och göra dess funktion mycket svag. så är det angeliget att det ansvariga statsrådet klargör hur han ser på detta. Moderbolaget är ju ännu inte bildat, och här kan det naturligtvis hända en del saker inom den formella ram som riksdagens beslut nu anger. Anders Björck — jag är nu inte i replik mot honom — talade om att vi svävar på målet. Men det är klart vilket alternativ vi ställer och vad vi röstar för i riksdagen. Vi röstar inte för den proposition och den organisationsmodell som regeringen föreslår.
Herr talman! Enligt propositionen är det Sveriges Radio som skall genomföra omorganisationen och självständigt svara mot de åtaganden som förutsätts i propositionen. Självfallet står det sedan partierna fritt att fortsätta debatten om massmediepolitiken i stort. ”Das ist etwas Anders.”

Herr talman! Jag blir mer och mer förvånad över Georg Anderssons inlägg. Han har inte lyssnat på vad jag har sagt — det må vara honom förlåtet, för det finns säkert annat att lyssna på i denna kammare under debatterna. Jag har sagt, till skillnad från Georg Andersson och hans parti, att vi skall slå vakt om propositionen. Vad sade jag beträffande moderbolaget? Jag kan citera här också, det är tydligen det enda sättet att få in det i Georg Anderssons huvud: ”Men det är, herr talman, i dag mycket viktigt att slå fast att vi under inga omständigheter får låta det moderbolag som nu föreslås — — — växa eller åta sig andra uppgifter än vad som direkt åläggs det i propositionen.” Det är väl rimligt att vi uppfyller riksdagens beslut. Eller har Georg Andersson börjat komma på andra tankar därvidlag? Skall vi kvälja riksdagsbeslut? Men det skulle föreligga osäkerhet om vi fick en socialdemokratisk regering nästa år. Då vet ingen människa vad som kommer att hända med Sveriges Radio. Kommer vi tillbaka till det nuvarande monopolet? Kommer man att göra en halvmesyr? Vad blir det? Det vet vi inte, därför att olika socialdemokrater talar med olika tungor. Herr talman! Det är märkligt att vi fortfarande inte riktigt vet vad som kommer att hända på den här punkten. Det enda som vi vet är att alla partier som är representerade i regeringen kommer utt slå vakt om den proposition som vi i dag skall besluta om och som jag ägnade huvuddelen av mitt inlägg åt att försvara. Sedan är det naturligtvis på der sättet att debatten om massmediernas framtid i Sverige måste vi fortsätta — det var detta jag ullät mig att göra i en enda mening. Men den debatten tål uppenbarligen inte Georg Andersson och socialdemokraterna.

Herr talman! Jag uppfordrade Jan-Erik Wikström till ett inlägg. och jag begärde replik med anledning av vad han sade. Jag har nämligen debatterat med honom. inte med Anders Björck. Men Anders Björcks oro inför vad som kommer att hända ger mig anledning att göra följande glädjande reflexion: Anders Björck tillhör dem som räknar med att socialdemokraterna vinner nästa val. Herr talman! Som ett mycket viktigt övergripande mål för radio-TV under 1980-talet slås fast i propositionen att kvalitetsfrågorna skall prioriteras. Jag vet att jag företräder breda delar av publiken, när jag säger att det är viktigare alt få färre men kvalitativt bättre program än att programmen ökar kvantitativt. Jag hoppas att man inom den nya radioorganisationen hittar sådana beslutssystem och ckonomiska system som verkligen stimulerar och bäddar för kvalitet före kvantitet. All erfarenhet säger att man genom en decentraliserad beslutsprocess får fram kunniga, kreativa och handlingskraftiga människor som tillåts ta egna initiativ. hitta och lansera nya idéer och utveckla de goda som redan finns. Inom ramen för den organisation som riksdagen nu skall besluta om finns alla möjligheter att högt prioritera kvalitetskravet. Med decentralisering följer ökade möjligheter till kreativt skapande — idéflödet bromsas inte av en administrativ apparat som avskräcker idéskaparen. En annan viktig följd av decentraliseringen är ett ökat kostnadsmedvetande. Därmed Irigörs också resurser för programverksamhet. Visserligen måste kanske ett antal enheter förstärkas med några specialister, vilkas tjänster man förut kunnat rekvirera från centrala enheter, men å andra sidan får man i det decentraliserade systemet ett fastare grepp om kostnaderna, vilket sett över hela koncernen leder till en skärpt kostnadsövervakning och lägre totalkostnader. Sveriges Radio kan i dag liknas vid en koloss på lerfötter. De administrativa rutinerna är betungande och kostnadskriävande, vilket inte är god hushållning med begränsade resurser, Talet om ökade kostnader för det s.k. vertikala hugget är därför betydligt överdrivet. Målen är nu uppställda. Nu gäller det att förverkliga dem. Det är då givetvis viktigt - eftersom det varit så mycket mummel omkring frågan om att förverkliga intentionerna i radiopropositionen; det har sagts att man med fackets hjälp, genom MBL osv., skall försena och försvåra genomförandet — att riksdagens företrädare noggrant följer de beslut vi nu skall fatta. Vi har anledning au under de kommande åren i samband med anslagstilldelningen noggrant undersöka om de beslut som fattas här 1 dag förverkligas. Radions och tele Radions och tele Sakligt sett ligger den i propositionen presenterade inriktningen av TV och radioverksamheten mycket nära den fyrpartienighet som tidigare gällt i samband med dessa frågor, och otvivelaktigt ligger inriktningen i linje med vad det stora folkflertalet här i landet vill ha. Jag är också övertygad om att en stor majoritet bland personalen vid Sveriges Radio känner stor tillfredsstiällelse över den inriktning av radio och TV-verksamheten som nu läggs fast. De förestående MBL-förhandlingarna blir ett eldprov för Sveriges Radio. Men jag är övertygad om att de utan förseningar skall leda fram till positiva resultat. Det är lätt att kritisera radio och TV-verksamheten, men jag skall avstå från detta i dag och i stället försöka peka framåt — mot 1980-talets möjligheter, som nu Öppnas om vi biträder utskottets hemställan. Jag vill gärna understryka målsättningarna decentralisering och mångfald och citera Ragnar Oldberg, redaktören för kulturtidskriften Perspektiv. Han skrev: ”Målet är mångfald i kulturuttrycken, uppbåd av de kulturellt arbetande folkliga krafterna och slutligen decentralisering av vårt kulturliv.” Det handlar alltså om att människorna runt om i landet. också på landsbygden, skall få komma till tals. Deras intressen måste på olika sätt tillvaratas. Men minst lika viktigt är att de har rätt att kräva saklig och opartisk upplysning och information. De har rätt att kräva delaktighet. Alla människors lika rätt och värde måste vara vägledande även på detta område. Det är viktigt att samhällsdebatten, kulturarbetet och näringslivet inte bara speglas från storstadshorisonten. En reell decentralisering förutsätter att såväl programresurser som beslutandefunktioner decentraliseras. Härigenom kan idéer och medverkan från hela landet föras in i programmen. Exempelvis kan man på detta sätt ge de regionala kulturinstitutioner som finns eller håller på att byggas upp väsentligt bättre möjligheter att också arbeta med radio och TV. BI. a. genom den större satsningen på frilansmedverkan, som föreslås i propositionen, har vi möjlighet att nå målet en ökad produktion utanför Stockholm samtidigt som mångfalden tas till vara genom många och alla typer av frilansare i verksamheten. Kraven på ökad frilansmedverkan gäller givetvis också Stockholmsproduktionen. Genom en successiv utbyggnad av regional TV skapas förutsättningar för en decentraliserad programproduktion. Jag vill därför uttala min tillfredsställelse över att vi nu tar det principiella reformbeslut som innebär att vi inför regional TV över hela landet. Det gäller nu att steg för steg nå det mål som här sätts upp — elva regioner. Låt mig få uttala att jag hoppas att denna utbyggnad skall klaras under avtalsperioden och att man så snart som möjligt kan öka sändningstiden för regional TV. En utökning av tiden för regionala sändningar kan ske snabbt och skulle verkligen uppfattas positivt av tittarna. När det gäller utbyggnaden av radio och TV-verksamheten utc i landet vill jag uttrycka min glädje, en glädje som jag delar med den breda publiken. Det är alldeles klart att det är utanför storstadsregionerna utvecklingen av radio och TV skall ske under 1980-talet. Målsättningen slås fast här i dag, nämligen att både riksradio och riks-TV skall ha en ökad andel regional produktion. När det gäller utbyggnaden av TV-verksamheten redovisas en analvs av statsrådet på s. 178 och 179 i propositionen, där vikten av att TV-resurserna sprids jämnare på distrikten vid sidan av Göteborg och Malmö betonas, så att hela landet bättre kan täckas in. I propositionen skisseras också en distriktsindelning för TV. Det är framför allt i vad gäller det mellansvenska distriktet angeläget att Sveriges Radio följer denna i den fortsatta utbyggnaden. Enligt min uppfattning är det väsentligt att man får homogena distrikt vid utbyggnaden. Uppsala län har då mer gemensamt med Örebro och Västmanland än med Stockholm. Men det är också viktigt att distrikten tilldelas resurser, så att de kan täcka hela området och inte bara huvudkontorets område. Filialer med nödvändiga resurser är då ett säll. Våra etermedia, radio och TV, betyder för många människor oändligt mycket i fråga om kulturtillgänglighet. Samtidigt medför de risker. En risk är alt de verkar passiviserande. Därför är det viktigt att detta utbud uppvägs av insatser som stimulerar lokala och regionala initiativ på kulturens område. Kulturlivet på regional nivå behöver ny inspiration, nya kontakter och nya perspektiv. Jag är övertygad om att en ökning av samarbetet mellan Sveriges Radio och de regionala kulturorganisationerna och institutionerna kan bidra till detta. : Den tekniska utvecklingen på TV-området har nu gått så långt att det är fullt möjligt att producera olika former av program utan stora tekniska resurser. Ingenting hindrar att programverksamheten sker med liten mobil elektronutrustning i stället för med stora elektronkameror i studiolokaler. Det ger dessutom möjlighet att tillvarata den lokala miljön på ct heh annat sätt än vid en studioproduktion. Vi har också i programutbudet i radio och TV en skyldighet att förmedla intryck och impulser från olika delar av vårt land. Genom cen decentraliserad programverksamhet tar vi vara på de krafter som finns runt om i landet. Men samtidigt är det ett oavvisligt krav, att den kultur som bjuds på våra nationalscener också skall kunna spridas till alla. Vi har ändå alla här i landet bidragit med resurser via skatten för att göra dessa föreställningar möjliga. Jag är fullt medveten om att de konstnärliga aspekterna inte i alla stycken kan bli tillgodosedda vid dessa s.k. transmissioner. Men jag är säker på att de som aldrig haft en möjlighet att få tag på en biljett till operan har överseende med detta. Och det måste ändå vara det centrala. Lokalradion har en viktig uppgift när dei gäller att decentralisera programutbudet och produktionen. Det är därför väsentligt att lokalradion kan utvecklas och förankras i fänens samhällsdebatt, kulturliv och nyhetsförmedling. Lokalradion kan därigenom bidra till en ökad mångsidighet. Men detta förutsätter att lokalradion inte rotar sig i residensstäderna utan har en ärlig ambition att komma utanför dessa i sitt arbete. Vi är ännu bara i början av lokalradions framväxt. och jag är övertygad om att den genom att dra lärdom av de misstag och erfarenheter man gjort i början skall kunna utvecklas till en länsradio som blir ett måste för länsinnevånarna. Detta förutsätter givetvis att lokalradion också tilldelas erforderliga resurser. Radions och televisionens fortsatta Många av de program som produceras för lokalradion lämpar sig mycket väl för rikssändningar. Det är därför orimligt att fortsättningsvis ha så vattentäta skott mellan lokalradio och riksradio som finns i dag. En stor det av lokalradions program bör via en programbank kunna ställas till förfogande för rikssändningar. Likaväl bör lokalradions reportrar kunna användas för bevakning av aktiviteter för riksradion. Genom ett samarbete på detta sätt utnyttjar vi de samlade resurserna väl. Låt mig nu, herr talman, gå över till en annan fråga som engagerat mig mycket i mitt folkrörelsearbete och som i stort sett glömts bort i denna debatt. Folkrörelsernas verksamhet har en mycket stor betydelse för det svenska samhället. Utvecklingen under 1950 och 1960-talen har emellertid på många sätt försvårat arbetet i folkrörelserna. Den främsta orsaken är den starka urbaniseringen. Man har också underskattat folkrörelsernas möjligheter att arbeta. Även de kommersiella krafterna har starkt bidragit till den försämrade arbetssituation som folkrörelserna befinner sig i. Samtidigt har massmedia oftast nonchalerat det omfattande arbete som bedrivs i folkrörelserna och i stället uteslutande ägnat sitt intresse åt ytterlighetsgruppernas verksamhet. Bristen på insikt i folkrörelsearbete är givetvis en bidragande orsak till detta. Det är därför glädjande att utbildningsministern instämt i de krav på ökade kunskaper bland personalen vid Svcriges Radio om folkrörelsernas arbete som radioutredningen föreslagit. Det är väsentligt att folkrörelsernas betydelsefulla arbete speglas i radio och TV-programmen. Lokalradion ger särskilda möjligheter ull detta, vilket redan visats i några län. Men också genom regional TV-produktion kan folkrörelsernas roll i programverksamheten stärkas. Eu omfattande TV-tittande konkurrerar med folkrörelserna om engagemaneget från barn och ungdom. Genom ct Konkret samarbete kan radio, TV och folkrörelser i stället komplettera varandra i programverksamheten. Detta kan ske genom att Sveriges Radio tillsammans med föreningslivet framställer debatthandledningar, diskussionsmaterial och utbildningsmaterial till vissa program, vilket skulle stimulera till tittande och lyssnande i grupp. I stället för att passivisera tittarna skulle det verka aktiverande och engagerande. Det är viktigt att radio och TV speglar och bevakar olika opinioner och aktiviteter på ett sådant sätt. att de som deltar i dem eller företräder dem kan känna igen sig och sin verksamhet i programmen. Särskilt viktigt är detta i barn och ungdomsprogrammen, vilka i ökad utsträckning bör kunna bli program med barn och ungdom och inte bara program för barn och ungdom. Bra kontakter med barn och ungdomsorganisationerna är väsentliga i detta sammanhang. Jag har velat uppehålla mig vid dessa frågor, eftersom jag anser att de är väsentliga och att det är viktigt att vi är klara över vad vi vill nå. Det är min förhoppning, bl.a. i egenskap av ordförande i statens ungdomsråd, att Sveriges Radio fortsättningsvis skall ägna dessa frågor ökat intresse. Det räcker då inte bara att bjuda in folkrörelserna till de olika publikfora som anordnas, utan informationen om folkrörelserna bland dem som producerar program måste också ökas.

Det finns därför inte underlag i dag för att ta definitiv ställning till frågan. Men det finns ändå anledning att i denna radiodebatt göra några reflexioner. De ekonomiska konsekvenserna av ett genomförande av satellitprojektet är betydande. Enligt försiktiga beräkningar innebär en fullt utbyggd satellitverksamhet för svenskt vidkommande årliga kostnader för de svenska TV tittarna motsvarande vad som i dag satsas på svensk radio och TV via licensavgifter. | Det är i dagens ekonomiska läge nödvändigt att göra prioriteringar. I det sammanhanget kommer TV-satelliten långt ned på listan. Det är ytterst tvivelaktigt om den miljardsatsning som en nordisk TFV-satellit skulle innebära kommer att stå i rimlig proportion till de kulturpolitiska effekterna eller om programutbudet kommer att uppfylla de kulturpolitiska krav vi har rätt att ställa. Detta är frågor som det fortsatta utredningsarbetet måste ge svar på. I kulturutbytet mellan de nordiska länderna bör prioritet ges åt kontakter mellan folkrörelserna. Samarbete på mediaområdet kan utvidgas genom en ökad nordisk samproduktion och utbyte av material. Detta skulle öka kännedomen om de nordiska ländernas kultur och samhällsliv och skulle också förbättra de ekonomiska möjligheterna att finansiera tyngre kvalitetsproduktion. Televisionen skulle också kunna göra insatser för att vidga språk förståelsen mellan de nordiska länderna. Genom att en bråkdel av de resurser, som en utbyggnad av satellitverksamheten kräver, avsätts till nordiska program skulle betydande insatser kunna göras på detta angelägna område. Det är viktigt att utvecklingen av TV och radiosamarbetet mellan de nordiska länderna inte stannar upp i avvaktan på ett slutligt ställningstagande ull satellitfrågan. Efter färg-TV:ns allmänna genombrott står nu de stora multinationella elektronikföretagen redo att lansera och massproducera nya elektroniska apparater och nya massmedier. Det står klart att det är hos de multinationella företagen som behoven och intresset finns av alltmer avancerade medier — knappast hos de vanliga människorna. De kommersiella krafterna står alltså redo att driva fram en informationsexplosion, skapa ett Radions och televisionens fortsatta nytt behov av prylar. Samhället har däremot knappast någon beredskap att möta denna explosion med. Dot är därför viktigt att de statliga utredningar som arbetar på detta område får de resurser som krävs för att utan tidsutdräkt bilda sig en uppfattning om utvecklingen och för att kunna presentera konkreta förslag, så att samhället får möjligheter att påverka utvecklingen inom mediaområdet. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till kulturutskottets hemställan.

Herr talman! Radio och TV är på intet sätt dominerande inom massmedia. Svenska folket är i hög grad tidningsläsande och tidningsstatistiken anger klart och tydligt att dagspressen spelar en väl så betydelsefull roll som ljudradio och TV som nyhetsförmedlare, informatör och givare av förströelse. Men det finns en väsentlig skillnad mellan dagspressen och veckopressen å ena sidan och radio och TV å den andra. Radio-TV har i vårt land formen av ett monopol. Medan dagstidningar, veckotidningar och tidskrifter konkurfrerar hårt, och varje tidning — eller i varje fall de flesta — försöker vinna allmänhetens förtroende och därmed fler läsare, så har radio och TV knappast summa ambitioner. Hade det förhållit sig annorlunda, skulle vi ha haft ett väsentligt bättre utbud av program och programinnehåll än vad som varit och är fallet i vårt land. Sveriges Radio har etermonopol och därmed basta. Ljudradion har ingen konkurrens av något annat ljudradioföretag. TV har ingen konkurrens av något annat TV-företag. Det förekommer visserligen en del konkurrens mellan de båda TV-kanalerna, men den konkurrensen har mest haft en lika säregen som förareglig form, tycker nog de flesta licensbetalare. Antingen konkurrerar TV I med TV 2 om det tristaste och mest samhillstillvända programmet eller också bjuder man samtidigt — någon gång ibland — på attraktiva sändningar. Är det en populär serie i ena kanalen är det inte sällan en spännande ishockey eller fotbollsmatch i den andra. Det finns också en annan skillnad. som möjligen kan ses som en konkurrensfaktor. Den består i att TV 2 mestadels bjuder på betydligt mera vänsterextrema program och personligt färgade politiska åsikter av medarbetare än vad TV 1 gör. Många TV-tittare uppfattar det också så, att ”tvåan” är tråkigare än ”ettan”. Skulle TV 1 och TV 2 ha varit tvungna att leva på att sälja sin produktion på summa sätt som dagstidningar och andra kommersiella tidningar I vån land, dvs. i konkurrens med media av samma slag, skulle de båda TV kanalerna för länge sedan ha fått läggas ned. Jag är emellertid övertygad om att programmen i TV skulle kunna bli betydligt populärare hos allmänheten även utan en övergång till fri konkur rens i etern. Det skulle också kunna ske till lägre kostnader än vad fallet hittills varit. Det visar sig ju att de båda TV-kanalernas egenproduktion i stor utsträckning är mycket dyrbar i förhållande till köpta program. Och frågar man publiken, TV-tittarna, får man veta att egenproduktionen oftast är mindre populär än den inköpta underhållningen. Vad TV:s programmakare och ledning inte förstått — eller struntat i — är att människorna i allmänhet kräver program som ger förströelse. Det är ganska naturligt — och fullt legitimt. Efter en arbetsdag tycker Svenssons eller Knutsons att de har rätt att få koppla av framför TV:n en stund eller kanske 1. 0. m. en hel kväll. Men då finner man knappast att det ena samhällstillvända och mer eller mindre åsiktsförmedlande — politiskt subjektiva — programmet efter det andra är vad man vill ha. Man tycker rent av att man har rätt att kräva en hel del förströelse i form av god underhållning för den dyrbara TV-licens man betalar. Nu finns det för all del en hel del program som är av det slag som allmänheten önskar — även av Sveriges Radios egenproduktion. Men alltför mycket av programutbudet ges med skolmästaraktigt påtvingande eller med politiskt syfte. Frågar man svenska folket på ett vettigt sätt vad man verkligen vill ha, skulle det bli ganska dominerande krav på underhållningsserier, filmer av ordinärt slag — eller låt oss säga bra filmer — och rak nyhetsförmedling i kombination med subjektiva reportage. Program av typen ”Arvingarna”, som nyss förkättrades här, är vad de flesta vill ha; inte gråtrista socialistiska filmer från kommuniststater eller reportage om Fidel Castros törträfflighet. Nu är det visserligen så, att Sveriges Radio och dess television hitills och i fortsättningen skall ta hänsyn till minoriteter. Det har man också gjort på ett alldeles speciellt sätt. Den promille av det svenska folket som politiskt befinner sig på den extrema vänsterkanten har man i så måtto tagit utomordentlig hänsyn till i programutbudet. Desto mindre har man emellertid tagit hänsyn till exempelvis de försvarsfrivilligt arbetande i landet. balterna i vårt land, Frälsningsarmén eller de religiösa TV-tittarna i övrigt. Kanske är dessa grupper - nämnda som exempel bland många andra — relativt sett så pass stora att TV:s programmakare inte vill räkna dem som minoritet och för den skull ger extremisterna i politikens utkanter så mycket mera program och uppmärksamhet. När det gäller balterna -— som är ett av exemplen — är dock dessa en minoritet i vårt land, men de program som hittills har kommit att beröra just dem har oftast eller som regel varit av kontroversiellt slag. Minst två gånger har TV kört filmen Legionärerna, som handlar om baltiska flyktingar och deras öde i Sverige, men den filmen är allt annat än representativ för verkligheten — den är omstridd — och den har i högsta grad upprört tiotusentals balter som sökt sin tillflykt i vårt land. Herr talman! Jag har med stora förhoppningar läst regeringens proposition liksom det betänkande vi i dag behandlar om radions och televisionens fortsatta verksamhet. Och jag instämmer mer än gärna i utbildningsminister Jan-Erik Wikströms pregnanta målsättning att ”Sveriges radio och TV är till Radions och televisionens fortsatta för lyssnarna och tittarna”. Det är vad Sveriges Radio alltid skulle ha varit men knappast varit. Denna självklarhet, som utbildningsministern uttryckte det i gårdagens debatt, finns det ibland anledning att påminna om — och sannerligen inte bara ibland. Många av lyssnarna och tittarna är i dag missnöjda eller likgiltiga inför Sveriges Radios programutbud, sade utbildningsministern och hänvisade till tusentals brev och telefonsamtal från människor som hört av sig till honom. Statsrådet använde orden ”många Iyssnare och tittare”. Det var faktiskt en så försiktig värdering av antalet att det rör sig om en undervärdering. Jag skulle tro att en majoritet av svenska folket är missnöjd med Sveriges Radio, främst vad gäller TV. Utbudet och kvaliteten är inte vad man anser sig ha rätt att begära. Måtte nu den proposition vi skall besluta om verkställighet av leda till en ljudradio och en television med ett programutbud och en kvalitet som bättre svarar mot rimliga önskemål och som samtidigt svarar mot de oerhört väsentliga kraven på opartiskhet, saklighet och balans. Jag hoppas inte för min egen skull utan för svenska folkets, licensbetalarnas. Kritiken mot Sveriges Radio-TV kan alltså delas upp i två delar. Den ena gäller undermåliga program och dåligt utbud, den andra gäller det politiska missbruket av radio och TV-monopolet. När nu en mängd program och balansen och sakligheten inte är vad de borde vara, enligt allmänhetens uppfattning, så är emellertid detta något som en hel del företrädare för Sveriges Radio förnekar. Många av dess chefer liksom programmakare anser i stället att både TV:ns och ljudradions programval, nyhetsinformation och reportage visar upp höjden av opartiskhet, saklighet och balans. Säger man då att de har fel och hänvisar till allmänhetens reaktioner i form av anmälningar till radionämnden, så får man höra av företrädarna för Sveriges Radio att just radionämnden är ett bevis på att praktiskt taget allting är bra och O. K. visavi radiolagen och avtalet mellan Sveriges Radio och statsmakterna. Hur kan dessa Sveriges Radios företrädare hänvisa just till radionämnden för att få bevis på sin förträfflighet? Jo, radionämnden friar nästan alla anmälda program. Bara ett fåtal fälls eller kritiseras något. Herr talman! När man hör detta är det naturligt att man drar den slutsatsen att det är fel på radionämnden, dess sammansättning eller dess reglemente. Åtminstone kommer man till den slutsatsen om man hör till den hälft av svenska folket som röstar på ett borgerligt parti, och jag tror att även många sociuldemokrater drar samma slutsats. Det är mot den bakgrunden jag väckt en motion om en ändring vad gäller radionämnden. Jag föreslår i motionen 1976/77:750 att riksdagen och inte regeringen bör utse radionämnden. Jag anför att eftersom radionämndens statistik på friande domar blivit ett skalkeskjul för medarbetare inom Sveriges Radio som politiskt missbrukar etermonopolet och även för chefer som inte vill vidkännas sitt eget ansvar för efterlevnaden av avtalet med staten, då bör radionämnden snarast få en annan sammansättning och striktare instruktioner. Det framstår också som rimligt att radionämnden —- som har den övervakande funktionen över Sveriges Radios programverksamhet och skall se till att avtalets regler och lagen följs — knyts närmare folkrepresentationen. Det skulle bli fallet om riksdagen i stället för regeringen är huvudman för radionämnden och utser dess ledamöter. En motion med liknande motivering och samma förslag väcktes i riksdagen i januari 1971 av Nils Carlshamre. Han konstaterade då att det är otillfredsställande att Kungl. Maja. dvs. regeringen, som utser ledamöterna i Sveriges Radios styrelse. också tillsätter radionämnden. Detta med tanke på att radionämnden har att övervaka den verksamhet för vilken styrelsen bär ansvaret. Riktigare vore att en så viktig offentlig verksamhet som rundradion, som därtill drivs i monopolform, ställdes under riksdagens kontroll. Radionämnden bör därför utses av riksdagen. lämpligen för lika lång tid som riksdagens mandatperiod. Radionämnden bör också ha att till riksdagen avge redogörelse för sin verksamhet. Den motionen möttes av ett avslag, och kulturutskottet sade i ett betänkande i maj 1971 att riksdagen tidigare avvisat ett liknande törstag och man hänvisade till statsutskotets utlåtande 1970:52. Sedan dess har det emellertid gått rätt många år. och när jag nu kommer med en utförlig. flera sidor lång motion är det väl på sin plats att kulturutskotet 1978 tar upp argumentationen och — om man inte godtar den — med sakskäl ullbakavisar motionens krav. Men ingalunda gör kulturutskottet så. Man avstyrker motionen med den torftigaste av alla skrivningar. Utskottet hänvisar i dagens betänkande, nr 24 §. 59. till samma utskotts betänkande nr 16 år 1971 — det är alltså sju år sedan det skrevs - och skriver att man inte finner skäl att nu inta annan ståndpunkt. Jag frågar: På vilka sakskäl från kulturutskottet vilar denna ståndpunkt? Det är ju faktiskt inte kulturutskouet som tagit ställning ens 1971. Kulturutskottet hänvisade nämligen då till statsutskottet, Det är en beklämmande tikgiltighet för sakskäl som kulturutskottet uppvisar på den hir punkten. Ett tidigare avstag kan väländå inte vara ett bärande skäl som håller år efter år? Det skulle säkert vara på sin plats om kulturutskottet. som ju har att svara för radio och TV-frågorna. åtminstone ville läsa igenom hela den s.k. klämmen i en sådan här motion. Där föreslås nämligen att radioutredningen skulle få uppdraget att tå in motionsförstaget i sitt arbete. När jag avlämnade min motion i januari i fjol pågick radioutredningen. Hade utskottet läst nämnda hemställan borde det ha varit naturligt att man också behandlat motionen mudan tid var. I stället sköt man motionen på framtiden. så att inte ens departemeniet. som skrivit proposivionen, fått en chans att ta del av den. | Herr talman! Eftersom utskouet inte besviärat sig med att observera den tidsmässiga förutsättningen i min motion och är enigt i sitt avstyrkande, så vore det fåfängr av mig att ställa något särvrkande. Men jag kan inte underlåta att nämna der faktum att en del radio och TV-medarbetare använder etermonopolet mer eller mindre försåtligt för att sprida sina egna politiska Radions och televisionens fortsatta idéer — bl.a. genom vinklingar och kommentarer till nyhetsmeddelanden — och att detta leder vill en mängd anmälningar ull radionämnden. Detta allvarliga förhållande —- som innebär ett politiskt missbruk av etermonopolet och övertramp av radioavtalets regler — har framkommit bl.a. i undersökningar som visar att allmänhetens förtroende för Sveriges Radio och «dess television minskat. Det är en beklämmande brist på respekt för avtalets regler om objektivitet och saklighet som en del medarbetare i radio och framför allt i TV ger uttryck för. Jag konstaterar emellertid att det visst inte gäller alla eller ens en större del av Sveriges Radios medarbetare. Det finns —- jag vill understryka det — väldigt många medarbetare i radio och TV som bedriver en ”rak” journalistik och förmedlar fakta och nyheter utan några som helst politiskt propagandistiska vinklingar. Det är alldeles utomordentliga medarbetare. som sköter sitt journalistiska jobb på ett korrekt sätt. Men de som politiskt missbrukar etermonopolet och överträder avtalet, som monopolet förutsätter, är åtskilliga, rent av många. Detta bekräftas ibland också offentligt av TV och radiomedarbetare. Den 3 januari 1975 skrev TV-producenten Hans Hederberg i DN att ”det är ingen hemlighet att det finns producenter inom Sveriges Radio som använder programmen till att driva egna teser. Det finns de som ser sin egen programverksamhet som en del i en radikal rörelse utanför företaget.” Herr talman! Jag skulle kunna ge många fler exempel. men jag stannar här med tanke på den tidsutdräkt som jag har gjort mig skyldig till. Dei står emellertid klart att mycket skulle behöva diskuteras beträffande radionämndens verksamhet och huvudmannaskap.

Herr talman! Herr Weinehall gjorde cut minst sagt märkligt uttalande i början av sitt anförande. Ställ på din egen tidning samma objektivitetskrav som du ställer på radion, var innebörden I hans maning. Man skulle ställa krav på objektivitet i ledarspalterna. Obiektivitet i ledarkommentarerna! Det är verkligen att ställa stora krav. herr Weinehall. Visst är den tidning som jag arbetar på, Nvåa Wermlands Tidningen, en stor udning. men jag visste inte att vi hade monopol. För det måste vil vara förutsättningen för att man skall kunna kräva objektivitet på ledarplats. Annars är ju ledaravdelningen ett forum för åsikter. hur subjektiva som helst. Herr Weinehall kanske inte har hört debatten om pressen och presstödet samt de krav som där ställs på ett brett spektrum av föra för divergerande åsikter.

förmedlar i landet men som dess värre inte anammats av ullräckhet många medarbetare på Sveriges Radio. Där bryter man mot den principen. Det är möjligt att herr Weinehalls uttalande var en felsägning, men jag är rädd för att det närmast berodde på stupiditet.

Herr talman! Lars Weinehall har nu tagit tillbaka vad han påstod. Han medger utt ledarna i en tidning inte behöver vara objektiva. Nej, det får vi verkligen hoppas. Det är nog bäst att herr Weinehall går hela vägen tillbaka till sanningen.
Herr talman! Med anledning av Lars Weinehalls frågor till mig vill jag gärna säga att I ljuset av propositionen och vad kulturutskottet nu har sagt — och naturligtvis i takt med de ekonomiska resurserna — har Sveriges Radios styrelse full frihet att genomföra de åtgärder som förutsätts i propositionen.
Han kom emellertid att ytterligare förstärka sin beskyllning om att det på en tidning i landet inte skulle vara en saklig nyhetsförmedling. Lars Weinehall har kommit väldigt snett i den här debatten. och jag kanske bör ha förbarmande med honom och bara uppmana honom att titta litet grand på hur dagspressen fungerar.
Det finns alltså inte någon tidsplan eller genomförandeplan, utan det hör till Sveriges Radios frihet att man har rätt att själv fatta beslut på de punkterna. LARS WFEINEHALL (0 kort genmiile: Herr talman! Jag tackar statsrådet Wikström för svaret. Jag tolkar utskottsbetänkandet och utbildningsministerns uttalande som all vi nu tar ställning för en snabb regionalisering, en snabb utbyggnad av 1 första hand de mindre kontoren och att detta skall prioriteras i de kommande årens arbete.
Vad är det som gör att somliga tidningar vixer sig starka och blir stora och självbärande? Jo, de gör det diärför att de förmedlar nyheter på ett sätt som skapar trovärdighet ät udningen och produkten. Det är detta som gör att människorna blir kvar vid sin tidning. Det krävs just saklighet, Lars Wocinehall.
Jag tolkar det alltså så att riksdagen kommer att ställa sig bakom en klar decentralisering, och detta är enligt min mening mycket tillfredsställande. Radions och televisionens fortsatta
Jag tror att det finns anledning att lära sig tidningsbranschen innan man gör inhopp i en sådan här debatt.

Det är en gammal bekanting som nu återkommer, och jag kan garantera utt så kommer att ske så länge riksdagen inte tillmötesgår detta mycket rimliga och självklara krav. Argumenten för att Boräsområdet skall utgöra eu eget lokalradioområde har framförts flera gånger redan här i kammaren. Det framgår också av de båda motionerna. Jag finner därför ingen större anledning att här åter göra någon omfattande redovisning av de ifrågavarande skälen utan nöjer mig med en kort sammanfattning. Älvsborgs län är det enda län i landet som inte har eget lokalradioområde, stick i stäv med vad radioutredningen föreslog. Det nuvarande Göteborgsområdet är med sina 700 000 invånare alldeles för stort för att utgöra et lokalradioområde. Boråsområdet är mycket enhetligt och väl sammansatt. Det är också näringsgeografiskt mycket enhetligt. Det har ett för et lokalradioområde lämpligt befolkningsunderlag. Det är vad gäller såväl - landsting som länsstyrelse skilt från Göteborg. Det har redan egen redaktion och egen sändare. Nir riksdagen 1975 fattade beslut om lokalradioorganisationen bestämdes att Boråsområdet skulle få vissa egna försökssändningar. Erfarenheterna av den verksamhet som hittills bedrivits talar klart för att det är dags att sluta med denna försöksverksamhet och låta den justering i fråga om indelning i lokalradioområden, som kulturutskottet uttalade sig om 1975, nu gå I verkställighet. Den nuvarande ordningen med Radio Sjuhärad underställd Göteborg, med allt vad det innebär av begränsningar i sändningstider och bevakningsmöjligheter, är inte tuillfredsställande. Det borde vara en självklarhet att tillföra människorna i Sjuhäradsbygden den ökade och förbävtrade service som blir en direkt följd av tillskapandet av ett eget lokalradioområde. Tyvärr har kulturutskottet ännu inte funnit anledning att tillmötesgå önskemålet härom utan hänvisar åter till att Sveriges Lokalradio bör överväga möjligheten och lämpligheten av den i motionen önskade förändringen sedan ytterligare erfarenhet vunnits. Som jar redan framhållit. herr talman, finns nu tillräcklig erfarenhet som talar till förmån för den föreslagna förändringen, och jag ber därför att få yrka bifall till motionerna 1788 och 1793.

Herr talman! Det kanske vore lockande att ge sig in i den tidningspolitiska debatt som utspelats här mellan herrar Weincehall och Knutson. Jag skall motstå den frestelsen och bara begagna tillfället att sända en varm lyckönskan ull värmbinningarna, som har tillgång till Värmlands Folkblad i den kompakta monopolsituation som där annars råder. Och eftersom Värmlands Folkblad just nu firar 60-årsjubileum passar jag också på att sända en lika varm hälsning till Värmlands Folkblad. Det vore också frestande, herr talman, att ta upp mera principiella resonemang om Sveriges Radios programverksamhet. Men jag skall avstå från det också i det här sammanhanget, när tiden är så långt liden. Det finns mycket att säga exempelvis om den. som jag tycker, något mjäkiga inställning ull underhållningsväldet som såväl departementschefen som den borgerliga majoriteten I utskouet ger uttryck för. Men jag skall begränsa mig till organisationsfrågan. Sveriges Radio direktsände ju i går evenemanget här i kammaren. Det skedde under rubriken Vem älskar Sveriges Radio? Rubriken ir f. ö. hämtad dels från Slas. dels från ett föredrag som jag höll för en de! år sedan, inspirerad av Slas. Och detta kan man ju fråga sig. Men rubriken för den här debatten borde väl snarare vara Vem älskar regeringens proposition beträffande förändringar i Sveriges Radios organisation? Det är nog dåligt med det. Radioutredningen höll på i många år. I dess digra betänkande kan man inte återfinna denna modell för Sveriges Radios organisation — inte hos majoriteten, inte hos reservanterna. Remissinstanserna som vttrade sig över radioutredningens förslag gav inte uttryck för tankar av det här slaget. Nästan ingen av alla dessa remissinstanser förordar några större avsteg från företagets nuvarande uppbyggnad — det skall i så fall möjligen vara Svenska arbetsgivareföreningen. Foölkrörelserna är viktiga delägare i Sveriges Radio. De älskar icke regeringens förslag — de har bestämt avvisat det. Detsamma gäller kulturarbetarna. Georg Andersson har refererat de mycket fråna uttalanden som kulturarbetarnas organisationer gjort om regeringsförslaget, och beträffande alla de kulturpolitiska aspekterna får jag för min del hänvisa till de utomordentliga anföranden som Georg Andersson och andra socialdemokrater höll i går. Personalen på Sveriges Radio har gjort ett kraftfullt motstånd mot regeringens förslag till omorganisation. Det är förståeligt. Där vill man ha arbetsro och göra program i stället för avt förändra organisationen. Det är en felsyn. om man tror att Sveriges Radio är ull för att producera organisation. Sveriges Radio är till för att producera program, och helst bättre program. Nu försökte utbildningsministern i gär göra gällande att radiolvssnarna och TV-tiltarna skulle kunna tänkas vara till vuerlighet nöjda med omorgunisavionen. Han talade nästan I pluralis majestatis, när han kom in på det där — Folkets kärlek min belöning. Men vad vet egentligen utbildningsministern om deua? Är det särskilt troligt att lyssnare och tittare tvcker om en organisation, som skapar mer byråkrati och som tar 20-25 miljoner av deras Hicenspengar för en dålig organisation. istället för att dessa pengar används ull att göra bättre program? Jag tror att det framför allt är det som lyssnarna är intresserade av. Nå. men den borgerliga riksdagsmajoriteten då? Den som lyssnade vill exempelvis Per Olof Sundman 1 går fick verkligen höra en ytterligt pliktskyldig man. Det fanns inte mycket av hett engagemang i den uppslutningen bakom majoriteten. Sanningen är ju denna: Tre borgerliga partier i regeringsställning med delvis viu skilda åsikter om kulturpolitik i Radions och tele Radions och televisionens fortsatta allmänhet och radiopolitik i synnerhet har i stor möda skapat en sakligt sett dålig kompromiss som egentligen bara har den fördelen av den håller samman regeringen. Slutsatsen blir således att det egentligen inte finns någon som älskar regeringens förslag ull förändrad organisation för Sveriges Radio. Skall man tala om kärlek i det här sammanhanget är det väl snarare kärleken till taburetterna som gått ut över Sveriges Radio. dess organisation och dess personal. Det är kanske synd om Jan-Erik Wikström, som jag tror om bittre. men det kan inte vara Jätt att sitta och forma förslag med herrar Bohman och Knutson å ena sidan och de s.k. gröna khmererna å den andra flåsande i nacken på sig. Men han har ju valt den här uppgiften alldeles frivilligt. så han får skylla sig själv. Men sakligt sett är det verkligen synd. För det första därför att man driver igenom ett sakligt dåligt förslag. För det andra därför att man driver igenom detta förslag på blockpolitikens grund med en ytterligt knapp majoritet. Detta är någonting alldeles nytt i svensk politik när det gäller radiofrågor. Vi socialdemokrater lyckades alltid träffa uppgörelser över partigränserna och över blockgränserna i radiofrågorna och därmed skapa mycket breda majoriteter i Sveriges riksdag. Det är viktigt med hänsyn till Sveriges Radios särskilda ställning i det svenska samhället. Den borgerliga politiken har i stället fått inrikta sig helt på att försöka komma överens sinsemellan inom blockets ram mot arbetarrörelsen, folkrörelserna och socialdemokraterna. Men. herr talman, i och med att den borgerliga majoriteten nu går blockpolitikens väg i denna fråga vill jag för klarhetens skull deklarera att vi socialdemokrater anser oss ha fullt fria händer att föreslå en förändring av Sveriges Radios organisation, om vi skulle finna detta ändamålsenligt efter ett eventuellt regeringsskifte.

Herr talman! Vem älskar propositionen? Ja, jag har inte riktigt formulerat frågan så, men en sak är alldeles klar och det är att Olof Palme älskar Sveriges Radios nuvarande organisation. Svenska folket är nog skäligen likgiltigt för hur Sveriges Radio är organiserat. Dess intresse är att få bra och varierade program. Men programproduktion kräver faktiskt organisation. Jag tror inte att det är så enkelt som att Olof Palme känner sig bunden av det förslag som han själv en gång var med om att lansera. Jag tror att hans intellektuella rörlighet är betydligt större än så. Då måste ju frågan vara: Vad är det som har hänt under avtalsperioden och som gör en omorganisation motiverad? Det förstag till organisation av radiooch TV-verksamheten. som regeringen har lagt fram. är inte ett uttryck för klåfingrighet. utan vi vill med den nya organisationen lösa verkliga problem. Det har under den gångna avtalsperioden hänt saker på radio och TV området som vi måste ta hänsyn ull. Vi har fått en lokalradio genom beslut för några år sedan. Vi var alla medvetna om att dess inplacering i organisationen var provisorisk. Vi måste nu pe den en definitiv plats. Vi har fått ett särskilt företag för utbildningsradio. Även dess placering var provisorisk. Regeringens uppfattning är att de nya företagens självständighet och integritet bäst främjas av att de får en ställning som är jämbördig med den övriga radio och TV-verksamheten. Vi har därför utformat förslaget så att lokalradion och utbildningsradion skall få denna jämbördighet. De behåller sin nuvarande ställning som dotterföretag i en koncern men slipper att som moderföretag ha ett bolag som självt bedriver programverksamhet. Det nya moderföretaget har ingen annan funktion än att åstadkomma en ekonomisk och en viss administrativ samordning mellan dotierföretagen samt att tjäna som den samlade radio och TV-verksamhetens kontaktyta med statsmakterna. Också riksradion och televisionen kommer att skötas av dotterbolag i den nya koncernen. Dewua är en logisk och symmetrisk organisation: ett moderföretag med fyra dotterbolag som självständigt och på jämbördig fot svarar för olika delar av programverksamheten. Vi kan inte ha kvar den nuvarande konstruktionen där Sveriges Radio både skall svara för merparten av den samlade programverksamheten och samtidigt vara moderföretag till lokalradion och utbildningsradion. Vem kan tro att företaget Sveriges Radio har förmåga att vara opartiskt och sakligt, när det uppstår konflikter som rör programverksamheten mellan t.ex. riksrudion och lokalradion eller mellan televisionen och utbildningsrudion? För att moderbolaget skall kunna hjälpa till att lösa sådana konflikter måste det ha en neutral ställning. Det bör inte vara part I målet. Det borde vara självklart. Den socialdemokratiska partimotionen vittnar i själva verket om hur svårt det är att Jösa problemen på annat sätt än regeringen har gjort i sin proposition. Socialdemokraterna vill att lokalradion skall stanna som dotterbolag till Sveriges Radio, men att regeringen skall utse majoriteten i lokalradions styrelse och att riksdagen skall besluta om hur mycket pengar lokalradion skall få. Däremot skall enligt socialdemokraterna lokalradion inte få någon erxen sändningsrätt. något som den har I dag. utan all sändningsrätt skall tillkomma Sveriges Radio, som skall fördela sändningstiderna. Då det gäller utbildningsradion vill socialdemokraterna åstadkomma en större förändring än regeringen. Utbildningsradion skall bli ett helt självständigt företag utanför den övriga koncernen. Det är t överensstämmelse med radioledningens önskemål men tvärtemot de anställdas på utbildningsradion önskemål. Ett problem har socialdemokraterna inte någon lösning på: Vem skall äga utbildningsradion? Vem skall utse företagets styrelse? Det är frågor som är ytterst viktiga för utbildningsradions integritet. Vårt förslag gör det också möjligt för ljudradion att stärka sin silälvständighet och att utveckla sina mediemässiga förutsättningar. Ljudradion lever i dag i televisionens skugga. Vi vill ge den chansen tll frigörelse. och de organisatoriska ändringar vi föreslår är ett krafuigt stöd för sådana strävanden. Vårt förslag gör det möttigt för ljudradion atv skaffa en egen distriktsorganisation men också att bli fri att välja sina samarbetspartners efter vad ljudradion själv finner lämpligt. Ljudradion kan plats för plats. län för län, Radions och televisionens fortsatta välja om man skall upprätta egna redaktioner eller om man vill samarbeta med lokalradion eller med televisionen. Om ljudradion på en ort väljer att söka samarbete med lokalradion innebär det självfallet inte au man minskar lokalradions möjligheter att göra bra lokalradioprogram. Man tar naturligtvis inte lokalradions resurser i anspråk. utan man slår samman riksradions och lokalradions resurser för att åstadkomma bästa möjliga riksradio och lokalradio. Och självfallet kommer företagen inte att samarbeta annat än i sådana fall då de själva bedömer att samarbete ger bästa resultatet. Vi har alltså goda skäl för våra organisationsförslag. Vi ökar radions och televistonens möjligheter att utan pekpinnar från staten själva finna de lämpligaste formerna för hur de i framtiden skall verka i vårt samhälle för att vi skall få så bra program som möjligt. Förhållandet mellan medborgarna och Sveriges Radio skall, herr talman, inte vara något okomplicerat kärleksförhållande. Det skall faktiskt inte vara som ett förhållande mellan turturduvor. Det måste råda eu spänningsförhållande mellan eu fritt och oberoende Sveriges Radio och statsmakterna. myndigheterna och makthavarna. Sveriges Radio har som en väsentlig uppgift att utmana och locka till debatt samt att ge information, kunskap. underhållning och förströelse. Jag sade i går att i en debatt som denna riktas lätt uppmärksamheten på de punkter där vi inte är överens. Jag redovisade då alla de punkter dir vi är överens. Den listan blev naturligtvis åtskilligt längre än listan över de punkter där vt är oense. I internationellt perspekuv hävdar sig Sveriges Radio väl. Det bör sägas efter en debatt där det har förts fram många kritiska svnpunkter. Sveriges Radio hävdar sig väl både när det gäller mångfald och kvalitet. Det tror jag att alla som har sett television och Ivssnat på ljudradio i andra länder kan betyga. Sveriges Radios verksamhet i sin helhet kännetecknas av hävd av integritet. publicistisk frihet och en styrka mot yttre påtryckningar. Nu går vi snart att fatta beslut i riksdagen. Olof Palme har nyss sagt att hans parti vill känna sig obundet när det gäller att så småningom föreslå förändringar om man på nytt kommer i regeringsställning. Stälvfaltet har socialdemokraterna den rätten. Det är naturligtvis så att det efter riksdagsbeslutet ankommer på Sveriges Radios styrelse och ledning att genomföra omorganisationen och att leda verksamheten efter de riktlinjer som är preciserade i beslutet. På en punkt är jag övertygad om att Olof Palme och jag är överens: Sveriges Radio skall följa de riktlinjer som riksdagen fattar beslut om till dess det eventuellt blir en ny debatt och ett nytt beslut t den svenska riksdagen. Jag vill bara säga att det i alla organisationer finns en inneboende tröghet beträffande organisationens uppbyggnad, vilket vi har känt av i de anställdas reaktioner och i debutten här i kammaren — och som naturligtvis kommer att prägla Sveriges Radios verksamhet även I framtiden.

Herr talman! På en punkt har Jan-Erik Wikström alldeles rätt — jag känner mig inte alls speciellt bunden till den nuvarande organisationen för Sveriges Radio. Kan man hitta på någonting bättre är det alldeles utomordentligt. Men det tycker jag inte att man har gjort. På grund av den korta repliktid som jag har får jag hinvisa till vad socialdemokratins företrädare sade i går beträffande organisationsförslaget. Men om förslaget är så ohyggligt logiskt och symmetriskt, med all respekt för att det inte skall vara eu okomplicerat kärleksförhållande, ett förhållande mellan turturduvor. tvcker jag att utbildningsministern ändå skulle ha kunnat mobilisera något enda ynka litet kutter från något håll inför detta förslag. Men folkrörelserna var avvisande, personalen var avvisande, och alla de människor som under många år har svsslat med Sveriges Radio har inte kommit fram med detta förslag. Man skall inte underkänna sina medmänniskor, så om förslaget är så logiskt och svmmetriskt borde någon ha kommit fråm till ett lika genialt förslag.

Jag är lojal samhällsmedborgare, så jag är naturligtvis överens med herr Wikström om att har riksdagen fattat beslut, skall man följa de besluten. Men sedan fortsätter herr Wikström med att säga att det alltid är väldigt trögt att ändra en organisation. Jag vet inte om han menar att det inte hinner bli en omorganisation. men jag menar att det skall ageras på grundval av riksdagens beslut. Just därför att det är trögt skall man inte ge sig på stora omstöpningar om man inte är väldigt säker. om man inte är överens om tagen. Det är det stora felet med denna omorganisation, och därför måste vi förbehålla oss den här friheten att ändra beslutet. Om jap till sist skall säga något vänligt, tyder det allmänna som herr Wikström sade om Sveriges Radio på att han och jag står väsentligt närmare varandra än vad han står i förhållande till herr Knutson. med tanke på hans utläggningar om Sveriges Radio. Det är i alla fall en strimma av ljus i detta mörker.

Herr talman! Här är inte rätt plats att gå in I någon detaljdiskussion, men det är anmärkningsvärt att ingen socialdemokratisk talare i debatten egentligen har lyckats klargöra hur man skall lösa frågan om lokalradions och utbildningsradions plus i etermediesystemet på ett sätt som ger dem den jämställdhet som vi tvcker är naturlig. Visst står det Olof Palme och socialdemokraterna frit att göra det beslut som riksdagen nu skall fatta till ett centrat ämne i nästa års valrörelse. Jag har dock en känsta av att det i den politiska debatten kan finnas andra klyvbara ämnen som iär mer centrala. Radions och televislionens fortsatta
Herr talman! Visst kan man på ett hyfsat sätt klara lokalradions och utbildningsradions självständighet inom ramen för den nuvarande organisationen —- det tycker de anställda själva. De 20-25 miljonerna är inte heller oväsentliga om man tänker på vad man kunde få ut av de pengarna i form av satsningar på programkvaliteten : stället. Jag kan möjligen dela herr Wikströms mening att det kommer att finnas andra frågor i valrörelsen än denna. men det beryder inte att den skulle vara alldeles oviktig. Öch den speglar någonting som jag beklagar: Även på detta område — trots att utbildningsministern personligen nog var beredd att sträcka sig rätt långt — var de borgerliga partierna fångna i eu. som jag ser det. sterilt blocktänkande. Det gick inte ens alt I denna fråga bryta igenom blockgränserna. Det har kommit att gå ut över Sveriges Radios personal och organisation. Jag beklagar det därför att det finns vissa frågor som man bör försöka förankra brett i Sveriges riksdag för att man skall kunna få arbetsro. Till dessa hör Sveriges Radios organisation, grundlagsfrågor och vissa andra frågor. Det tycker jag spelar en väsentlig roll - utan att på något sätt undervärdera betydelsen av att i onödan lägga ut 20-25 milj.kr. av licenspengar.

Det första är att utbildningsradions personal enhälligt har vädjat om att utbildningsradion skall finnas med i den samlade koncernen. Det andra är att några kostnader i storleksordningen 20 — 25 miljoner tror Jag att jag kan lova att det inte blir tal om. Till sist: Jag har verkligen gjort försök att nå uppgörelser. Det är riktigt. som Olof Palme säger. att det är flera partier i regeringen. Det finns också ett stort parti som inte är representerat i regeringen. Vi har lyckats nå en överenskommelse inom regeringen. Men för en överenskommelse med oppositionen krävs medverkan från två parter. Här är inte platsen att försöka reda ut vems fel det är att vi inte har kunnat komma överens i organisationsfrågan. Jag vill ändå till sist säga att det är glädjande att vi är överens om de bärande principerna för verksamhetens utformning. Herr talman! Frågan om klyvningen av Sveriges Radio har uilldragit sig ett betydande intresse — det visar inte minst det reptikskifte som här nyss ägt rum mellan utbildningsministern och oppositionsledaren. Den socialdemokratiska kritiken mot den föreslagna uppdelningen av Sveriges Radio på flera programbolag förefaller avt ha sin grund iallmän ovilja att ändra det bestående. Sveriges Radio, tycks man mena, skall fortsätta att vara det Sveriges Radio som den gamla socialdemokratiska regeringen hade byggt upp och hade ansvaret för. Det är visserligen sant att programproduktionen inte automatiskt blir biältre för att man delar på Sveriges Radio. Det är också självklart att en klyvning inte I sig innebär att de olika grundkrav som riksdagen kan vilja ställa på programutbudet blir uppfyllda. En organisationsförändring är ju bara en ram och kan nmturfigtvis inte leda till något i sig. Det är därför inte heller speciellt märk värdigt att måhända ingen precis älskar det nya organisationsförslaget. Men samtidigt borde det stå klart att den decentralisering av beslut och organisation som uppdelningen innebär kan komma att skapa förutsättningar för vad som naturligtvis måste vara det vuersta svfiet med reformen, nämligen bättre program. Möjligen kan därför den föreslagna organisationsförändringen komma att leda till att vi får ett programutbud som gör att svenska folket i något större utsträckning än hittills kommer att älska sitt Sveriges Rudio. Den föreslagna uppdelningen får dock inte leda till att Sveriges Radios samlade administrationskostnader stiger i höjden. Det gäller att se ull av klyvningen genomförs på ett sådant sätt att inte resultatet blir en ökad byråkrati inom de olika programföretagen. I Stockholm kommer det här möjligen inte att leda till nägra större problem. Annorlunda förhåller det sig i distrikten. I Malmö. Göteborg och i övriga distrikt är produktionen av riksradioprogram och televisionsprogram i flera avseenden integrerad. Att i distrikten helt genomföra en uppdelning som motsvarar den principiella klyvningen i fyra programbolag skulle komma att medföra ett betydande resursslöseri. Dels vore der ett slöseri av rent ekonomisk art. eftersom en rad gemensamma funktioner då fick uppdelas. vilket skulle komma att leda till ökade sammanlagda administrativa kostnader. Dels skulle der vara ett slöseri I personalmässigt hänscende. eftersom det skulle bli svårare att fortsätta att utnyttja radiomedarbetare för TV-produktion och viee versa. En stor del av programpersonalen inom Sveriges Radio är utbildad för båda medierna. De kan många gånger utvecklas som programmakare genom att arbeta med båda medierna. Det skulle alltså inte främja allsidigheten och kvaliteten i utbudet att i de distrikt där det i dag finns en integration mellan radio och TV-verksamheten genomföra en fullständig uppdelning. Jag har påtalat de här förhållandena i motion 1794. Utskottet har med anledning av motionen sagt att de nybildade programbolagen bör kunna träffa samarbetsavtal just beträffande distriktsverksamheten. Även om utskottet inte har ansett alt man bör ge regeringen till känna någon särskild mening på den här punkten, utgår jag ifrån att utskouet tar för givet att avtal av den här typen kommer till stånd. Jag har mot den bakgrunden imgen anledning att yrka bifall ull min motion. Herr talman" Jag skulle vilja ta upp en annan fråga som också rör distriktens verksamhet. Distrikten skall ju få en ökad andet av den totala TV produktionen. Flera talare med utbildningsministern i spetsen har på ett utomordentligt välgörande sätt klargjort vikten av att distrikten får on ökad produkuon. 2 in Radions och televisionens fortsatta resursförstärkningar i första hand bör komma de mindre distrikten till del. Från en allmän decentraliseringssynpunkt förefaller det vara en riktig ståndpunkt. Vad som föranleder mig att ändå ta upp det här uttalandet trån utskottets sida är att det ju inte får leda ull att redan gjorda investeringar i de större distrikten inte kommer att utnyttjas. Det vore i så fall eu kvalificerat slöseri, ägnat att snabbare än nödvändigt driva upp licensavgifterna. Malmö har ett nybyggt TV-hus som med studio, ateljéer, teknisk utrustning osv. är organiserat för en produktion av ca 200 timmar per år exkl. regional-TV. F.n. är Malmö tilldelat 125 timmar per år. Det finns således starka skäl för att satsa på en utbyggd TV-produktion just i Malmö. Göteborgstelevisionen. som också har ett nybyggt TV-hus. har redan i dag ett högt resursutnyttjande. Så är alltså inte fallet i Malmö. Med det sagda vill jag understryka vikten av att de resurser som står distrikten till buds används på ett så rationellt sätt som möjligt och på et sätt som befrämjar en hög programkvalitet. Självfallet får inte nytillskouen av medet i första hand användas för ny dyr administration eller nya stora anläggningar när sådana redan finns icke fullt ianspråktagna. Jag tillåter mig emellertid utgå ifrån att utskottet med sitt uttalande om satsning på de mindre distrikten inte menar att exempelvis Malmötelevisionens outnyttjade resurser inte skall tas i anspråk. Det är, hoppas jag, självklart att inom ramen för en decentraliserad programproduktion eftersträva så bra program som möjligt till ett så lågt pris som möjligt och med utnyttjande av befintliga resurser.